Till kammaren har överlämnats proposition 1980 U:1 om vissa åtgärder på den ekonomiska politikens område.

Herr talman! Regeringen hade, som bekant, ursprungligen tänkt sig att enbart finansoch skatteutskotten skulle inkallas för att behandla regeringens förebådade förslag om höjd mervärdeskatt. Den möjligheten finns föreskriven i grundlagen. Den bör emellertid, enligt vår mening, användas med stor varsamhet. Istället har vi från socialdemokratins sida ansett att ett urtima riksmöte bör inkallas, och glädjande nog har ju regeringen föranstaltat därom. Skälen för detta vårt krav är följande. Landet befinner sig, även enligt regeringens uppfattning, i en ekonomisk kris. Denna kris har sitt ursprung i den internationella ekonomiska situationen. Den har enligt vår mening förvärrats av den borgerliga regeringens oskickliga ekonomiska politik och dess vanskötsel av statens finanser. Regeringen föreslår i detta läge en relativt omfattande indragning av köpkraft genom en höjning av mervärdeskatten och ett antal punktskatter. Förslaget är från flera synpunkter mycket anmärkningsvärt. För bara några månader sedan föreslog regeringen en ökning av livsmedelssubventionerna och en extra skatterabatt i syfte att underlätta avtalsrörelsen. Detta innebar givetvis en påspädning av köpkraften. När nu löneavtalen har undertecknats och fredsplikt råder vill regeringen, utan att kunna peka på några väsentliga förändringar i det ekonomiska läget sedan den 11 juni, urholka reallönerna genom en indragning av köpkraften. Ett sådant handlande kan få långtgående konsekvenser för möjligheterna att upprätthålla förtroendefulla relationer mellan arbetsmarknadens parter å den ena sidan och statsmakterna å den andra. Det bör prövas av hela riksdagen. Regeringens förslag om en omfattande köpkraftsindragning kommer i ett läge då vi enligt samstämmiga bedömningar är på väg in i en internationell lågkonjunktur. Resultatet befaras därför bli en ökad arbetslöshet. De av regeringen föreslagna åtgärderna har av många tolkats som om regeringen nu vore beredd att överge en aktiv konjunkturpolitik och uppge värnet för den fulla sysselsättningen. Detta skulle innebära en vittgående principiell förändring av den ekonomiska politik som sedan länge har bedrivits i vårt land när det gäller sysselsättningen. En så långtgående omprövning av politiken får inte ske utan en öppen debatt med hela riksdagen samlad. Vidare: Finansoch skatteutskotten kan inte diskutera den ekonomiska politiken i dess helhet. De kan bara besluta om procentuella förändringar av mervärdeskatten eller av redan befintliga punktskatter. Det finns inte någon möjlighet för den politiska oppositionen att lägga fram andra förslag eller alternativ. Vi avvisar regeringens förslag om höjd mervärdeskatt. Vi vill lägga fram vårt alternativ för att komma till rätta med de ekonomiska problemen. Det kan finnas skäl till detta vid en urtima riksdag i det här tidsskedet. Vi anser vidare att alla i riksdagen representerade partier skall beredas möjlighet att delta i de ansträngningar som nu erfordras, om den ekonomiska situationen skall förbättras. Vänsterpartiet kommunisterna är icke representerat i finansoch skatteutskotten. Det hade därmed ställts utanför. Vi anser det inte rimligt att ställa ett av riksdagens partier utanför behandlingen av så viktiga frågor. Herr talman! Det är min förhoppning att det urtima riksmötet skall präglas av öppna och konstruktiva debatter.

Herr talman! Det var den regering som Olof Palme ledde som föreslog riksdagen att vi skulle komplettera grundlagen med en möjlighet för ett sammansatt finansoch skatteutskott att ta ställning till vissa begränsade åtgärder på den ekonomiska politikens område när riksdagen inte var samlad. Det framstod därför som självklart för regeringen att det var denna möjlighet som skulle utnyttjas. Detta skulle icke på något sätt ha inneburit att man kvävt den offentliga debatten — det finns ju möjligheter att föra offentlig debatt också vid sidan av Sveriges riksdag. Dessutom är det så att de beslut som fattas av det sammansatta utskottet måste bekräftas av lagtima riksmöte inom en månad efter det att riksmötet sammanträtt. Vad sakfrågan gäller är att vi måste föra en aktiv stabiliseringspolitik. Därvid måste de mest utsatta grupperna få sitt skydd. Pensionärerna får det automatiskt. Barnfamiljerna får det genom särskilda beslut, och det föreslår regeringen. Uppgiften är att anpassa den totala konsumtionen till den produktionsutveckling som vi har i landet och som vi kan förutse. De åtgärder som regeringen nu föreslår det urtima riksmötet är ett led i det aktiva åtgärdsprogram som krävs för att vi skall få just en sådan anpassning av den totala konsumtionen att vi i stället kan öka investeringarna, öka ansträngningarna när det gäller produktionen. Det är det som på sikt ger oss möjligheter att bevara och bygga ut vad vi tillsammans har uppnått i det svenska samhället. När socialdemokraterna krävde att urtima riksmöte skulle utlysas, gjorde de det enligt den paragraf i riksdagsordningen som stadgar att om 115 ledamöter så begär skall urtima riksmöte utlysas. s Det finns en gammal fin tradition i svensk politik, och det är att vi inte river upp omfattande strider i formfrågor. Det är en gammal fin tradition att vi över partigränser försöker finna former för hur besluten skall fattas. Det var mot bakgrund av vad som uttalades från socialdemokraterna i detta avseende som regeringen förordnade att urtima riksmöte skulle inkallas. Herr talman!

Herr talman! Den här urtima riksdagen har blivit sammankallad för att ta ställning till förslag från regeringen om höjningar av ett antal indirekta skatter, varav höjningen av momsen är den viktigaste. Vi kan vänta oss strid om alla dessa förslag till skattehöjningar, utom just dem som tas upp i det nu förevarande betänkandet från skatteutskottet och som gäller höjda skatter på alkoholdrycker och tobak. Men från vänsterpartiet kommunisterna vill vi inte släppa förbi dessa förslag till skattehöjningar utan, som vi ser det, viktiga tilläggsyrkanden. Vi har därför motionerat med anledning av regeringens proposition 1980 U:2, och det är den motionen som jag nu skall plädera för. I proposition U:2 handlar det inte om att ta ställning till alkoholoch drogpolitiken i stort. Därför har jag inte räknat med att det skall bli en sådan debatt i dag — och talarlistan tyder inte heller på det. Vad det handlar omi dag är nivån av priserna på alkoholdrycker och tobak. Jag skall för min del hålla mig till nivån av priserna på alkoholdrycker, som ju regleras genom beslut här i riksdagen.

Jag tror att dessa formuleringar håller också i dagens läge. Frågan som i dag ställs utifrån alkoholpolitisk synpunkt är om ett höjt pris påverkar totalkonsumtionen. Ger ett höjt pris en minskad totalkonsumtion, ja, då finns motiv för att från alkoholpolitisk synpunkt godta en prishöjning. I realiteten handlar det inte heller om en real prishöjning utan om en relativ anpassning av priset på alkoholdrycker till utvecklingen av priserna på övriga varor på marknaden. Vi har från vpk i tidigare motioner uttryckt visst tvivel beträffande prisvapnets effekt på totalkonsumtionen, men har ändå accepterat att priset kan få en sådan önskad nedgång i totalkonsumtionen som följd, åtminstone för en viss tid. I en motion från oktober 1979, i samband med föregående höjning av priserna på alkoholdrycker och tobak, yrkade vi att riksdagen hos regeringen skulle hemställa om en samlad bedömning av prishöjningarnas effekter på alkoholkonsumtionen. Det är ett krav som vi fortfarande står kvar vid, även om det inte formellt upptagits i dagens motionsyrkanden. Vi tror att det är viktigt att det på ett invändningsfritt sätt verkligen visas att ett höjt pris också leder till en sänkt totalkonsumtion och hur denna minskade konsumtion fördelar sig bland konsumenterna. Ett sådant övertygande bevis skulle på ett bättre sätt förankra förståelsen för prishöjningar ute bland den breda allmänheten. Vid den föregående prishöjningen, hösten 1979, gick vpk emot en höjning av priserna på alkoholdrycker och tobak. Vi sade att vi gick emot därför att höjningen avsåg att finansiera orättvisa skatteförändringar och att höjningen inte ingick i ett samlat alkoholpolitiskt sammanhang. Men vi sade också att vi inte avvisade tanken att använda prisinstrumentet som ett medel i en samlad alkoholpolitik för att sänka alkoholkonsumtionen. Det kan nog diskuteras om det nu bedrivs en samlad alkoholpolitik. Men vi har ändå inte denna gång velat gå emot en anpassning av priserna på alkoholdrycker och tobak till det allmänna prisläget. Däremot aktualiserar vi igen hur de medel som beräknas inflyta genom prishöjningen skall användas. Vi yrkar att huvuddelen av intäkterna skall gå till de hårt pressade landstingen och kommunerna. Dessa statsbidrag skall också ges under villkor att de verkligen används för att förbättra möjligheterna att tillgodose det enorma vårdbehov som missbruket av alkoholdrycker leder till. Vi menar också att medel bör komma förebyggande verksamhet till de. Därför yrkar vi att också fackliga organisationer och ungdomsorganisationer skall kunna få medel för projektverksamhet. Det kan synas som om vi ville gå emot strömmen när vi nu kräver specialdestinering av statliga bidragsmedel. Utvecklingen har ju under senare tid gått i riktning mot rambidrag utan sådan öronmärkning. Men våra förslag måste ses mot bakgrund av landstingens och kommunernas allvarliga” ekonomiska läge i dag. Många landsting och kommuner står inför tvånget att behöva höja redan höga skatter för att hjälpligt kunna hålla uppe nödvändig vårdservice. I det läget ter det sig stötande att staten använder alkoholskattepengar till helt andra ändamål. Därför kräver vi att de nya alkoholskattepengarna skall gå till vården av alkoholskadeoffren. Det är en, som vi tycker, rimlig inställning. Vi har också här i riksdagen oci: ute i landstingen och kommunerna sökt betona ett samhällsansvar för hela befolkningens hälsa och välfärd och inte bara ett vårdansvar för dem som redan fått problem och spontant söker sig till samhällets vårdapparat. Det måste betyda ökade insatser i fråga om förebyggande verksamhet. Detta är av synnerligen stor betydelse vad gäller missbruksområdet, där vårdbehovet håller på att växa allt fattigare vårdhuvudmän över huvudet. Folkrörelser kan här spela en viktig roll. Det är därför som vi yrkar på medel till fackliga organisationers och ungdomsorganisationers projekt som syftar till att förebygga missbruk och rehabilitera begynnande missbrukare. Vi måste också vara vakna för de risker för ökat bruk av alkohol och andra droger som kan uppkomma i ett samhälle där allt fler människor ställs utanför det reguljära arbetslivet. Ett produktivt och meningsfullt arbete för alla med arbetsförmåga har en avgörande betydelse för självkänsla och människovärde. Ställs man utanför ökar uppenbart risken för att man söker fly en trist och innehållslös verklighet genom att förvända sin verklighetsuppfattning genom droger. Då passiviseras man och kan än mindre bidra till att förändra verkligheten i samhället till det bättre. Därför måste kampen mot alkohol och andra droger intimt förknippas med kampen för arbete åt alla och ett arbetsliv som också kan ge plats för partiellt arbetsföra. Men just nu är utvecklingen i Sverige på väg åt det motsatta hållet. Allt fler ställs utanför det reguljära arbetslivet, och missbrukare eller f. d. missbrukare göre sig inte besvär. Vi har fått en hårdare arbetsmarknad. I ett ekonomiskt läge med minskat handlingsutrymme måste det vara de bäst ställda som solidariskt får göra uppoffringar för de sämst ställda, men i stället har klyftorna i samhället ökat. I det läget kan det inte vara ett intresse för arbetarklassen att ökad alkoholkonsumtion underlättas genom en relativ sänkning av priserna på alkoholdrycker. Därför har vi i dagsläget inte motsatt oss den i propositionen föreslagna höjningen av skatten på dessa drycker. Men vi har en bestämd mening om hur de nya pengarna skall användas. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1980 U:1.

Herr talman! Den skattehöjning på alkoholoch tobaksvaror som nu föreslås motiveras på två sätt. Den första motiveringen är att köpkraft skall dras in och staten tillföras ökade skatteintäkter. Den andra motiveringen, beträffande alkoholskatterna, är av alkoholpolitisk art. När det gäller skatten på tobaksvaror är det egentligen bara fråga om en anpassning till den höjda prisnivån. Såväl skatteutskottet som riksdagen har tidigare uttalat att skatteinstrumentet inte skall vara undantaget från den arsenal av åtgärder som kan användas i kampen mot alkoholens skadeverkningar. Tidigare höjningar av alkoholskatterna har egentligen bara inneburit en anpassning av priserna till prisnivån i övrigt, men denna gång är den föreslagna ökningen något högre, åtminstone när det gäller spritdryckerna. Man kan uttrycka det så att den anpassning i efterhand som tidigare skett nu i stället blir en framförhållning. Med nuvarande inflationstakt är det dock bara fråga om några månader. Mot bakgrund av vad utskottet tidigare sagt i skattefrågorna tycker utskottet att det framlagda förslaget är bra. Priset på alkohol är nu uppe på en sådan nivå att det bör verka avhållande på konsumtionen. Skall åtgärden vara alkoholpolitiskt lyckad, så bör en konsumtionsminskning komma till stånd. Detta i sin tur betyder dock att inkomstökningen för staten blir mindre än dei propositionen nämnda 1,2 miljarderna. Ändå är jag helt övertygad om att en konsumtionsminskning blir en mycket god affär för samhället genom minskade skador, minskade sjukvårdskostnader, ökad produktion osv. Utskottet är dock medvetet om att en så stark prishöjning på spriten som det den här gången är fråga om ökar riskerna för en illegal hantering som man inte får blunda för. Utskottet förutsätter därför att polisen och tullen är beredda att göra särskilda insatser, men vi förutsätter också åtgärder mot de olika lagliga sätt som används för att kringgå bestämmelserna om alkoholskatterna. Mycket av vad som har anförts i vpk-motionen och av herr Israelsson i dag är av sådan art att det inte finns mycket att invända. När det gäller skatternas storlek finns det ju inte heller något annat yrkande i motionen från vpk. Vad utskottet främst vänder sig emot i motionen är att vi i samband med skattehöjningen också skulle besluta om anslag till vårdkostnader och upplysningskampanjer. Alla är vi överens om att de ändamål som anges i vpk-motionen är angelägna. Jag kan instämma i väldigt mycket av vad herr Israelsson sade och vet också att det behövs pengar för ändamålet. Det är klart att vi inte är lika överens om anslagens storlek. Vad som skiljer det eniga utskottet från Per Israelssons och vpk:s uppfattning är att utskottet inte vill specialdestinera våra skatter. Det har funnits sådana specialdestinerade skatter tidigare, men de har undan för undan avvecklats. Utskottet tror att det skulle vara mycket olyckligt att sätta vårdoch upplysningsresurserna i relation till vad alkoholskatterna inbringar. Vi anser alltså att denna fråga bör återkomma när riksdagen har att bevilja anslag till ifrågavarande ändamål. Utskottets avslagsyrkande i dag skall alltså inte tolkas på det sättet att utskottet ställer sig helt avvisande till de ändamål som föreslagits i motionen. Utskottet har helt enkelt inte tagit ställning nu utan vill göra detta när frågorna blir aktuella. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande U:1.

Herr talman! Utskottsordföranden Erik Wärnberg och jag är ju mycket eniga när det gäller de sakfrågor som tas upp i motionen. Också utskottet är i allt väsentligt överens med vpk beträffande de sakfrågor som tas upp i motionens motivering. Däremot kan utskottet inte gå med på våra yrkanden, därför att det hyser principiella betänkligheter mot specialdestinering av statliga medel. Som jag sade i mitt huvudanförande har utvecklingen inneburit allt mindre inslag av specialdestinering. Vi är helt medvetna om detta, men vi är också medvetna om det utomordentligt svåra läge som kommuner och landsting i dag befinner sig i. Den av oss föreslagna förstärkningen skulle väsentligt underlätta för kommuner och landsting att fullgöra sina uppgifter. Detta är så mycket mer viktigt som riksdagen icke gick med på att kommuner och landsting skulle få skatteutjämningen på en gång, som utredningen på detta område föreslog, utan delade upp den. Vi vet att många landsting och kommuner i dag har det mycket besvärligt, och därför har vi velat lägga fram det här förslaget. Jag fasthåller vid yrkandet i mitt första inlägg.

Herr talman! Utskottet är medvetet om att vissa kommuner och landsting befinner sig i en svår ekonomisk situation, och utskottet är också medvetet om att alkoholens offer behöver ha en bättre vård än de får i dag. Utskottet är icke negativt till detta, men utskottet anser att skall vi börja specialdestinera olika skatter kommer vi att få en hel radda av sådana krav. Vad är det som säger att tobaksskatterna inte skall användas till lungcancerns offer? Jag kan fortsätta räkna upp en mängd sådana saker. Vi har alltså icke på något sätt tagit ställning till det angelägna i syftet med vpk-motionen, utan vi har endast intagit den ståndpunkten att vi inte bör specialdestinera de här skatterna. Dessutom vet vi inte hur mycket den här skattehöjningen kommer att ge i verkliga inkomster. Som jag sade i mitt huvudanförande skall det egentligen inte — om den här alkoholpolitiska åtgärden skall bli lyckad — komma några pengar till staten genom skatteåtgärderna, utan de pengarna skall komma i form av minskade vårdkostnader och ökad produktion på annat sätt. Först då har åtgärden blivit alkoholpolitiskt lyckad.
Herr talman! Vi är fortfarande överens i sakfrågan. Jag har inte så mycket att tillägga. Jag förstår att Erik Wärnberg och utskottet i övrigt har betänkligheter mot att ge sig in på den av oss anvisade vägen, men i det här läget har vi ändå ansett att man bör kunna överväga den här specialdestinationen. Det behöver inte, som vi ser det, vara prejudicerande att använda den här metoden i det här speciella fallet. Jag vill redan nu till protokollet framhålla att vi, om vårt yrkande om hur man skall använda pengarna avslås, självfallet förbehåller oss rätten att komma igen när resp. anslag kommer upp till behandling här i riksdagen. Jag är överens med Erik Wärnberg om att den bästa alkoholpolitiska effekten skulle uppnås om vi inte fick några ökade inkomster. Men de belopp vi har föreslagit har som utgångspunkt vad som anförs i propositionen. Och den här propositionen likaväl som den föregående har utgått från att det egentligen inte skall bli någon alkoholpolitisk effekt. Jag vill hänvisa till detta, trots att det inte är alldeles korrekt — det blir faktiskt en viss sådan effekt.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av Catarina Rönnungs inlägg. Hon ansåg att riksdagen skulle känna sig trampad på tårna därför att Systembolaget haft stängt två dagar och märkt om varorna, innan riksdagen formellt har fattat sitt beslut. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker inte att det är någon bristande vördnad mot riksdagen. Sådana här förberedelser görs även innan ökningar av momsen eller andra pålagor träder i kraft, och stängningen har tillkommit för att man skall undvika en icke önskvärd hamstring av alkoholvaror. Självfallet kommer inte de här bestämmelserna att kunna träda i kraft om riksdagen mot förmodan skulle träffa ett annat beslut. Men nu har partierna samfällt deklarerat att de stöder propositionen, och därför fanns det ingen som helst anledning för Systembolaget att inte göra den här förberedelsen, så att beslutet kan träda i kraft utan icke önskvärd hamstring.

Herr talman! Man har icke föregripit riksdagens beslut, eftersom en prishöjning inte träder i kraft förrän beslutet är fattat här i riksdagen. Men hade propositionen blivit allmänt bekant, som den blir i och med att den är framlagd, hade vi haft en hamstringsvåg som varit långt större än den som förekom vid det förra veckoslutet.

Herr talman! Den ekonomiska politikens inriktning och utformning har avgörande betydelse för en fortsatt välfärdsutveckling, för möjligheterna att bedriva en socialt rättvis fördelningspolitik och för att vi skall kunna trygga sysselsättningen. Därför är det viktigt att vi politiker inte tvekar att i tid sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att rätta till obalansproblem i ekonomin. En besk medicin som får patienten på fötter är klart att föredra framför en otillräcklig eller underlåten medicinering som bara förvärrar och förlänger sjukdomstillståndet. Det åtgärdsprogram med tonvikten lagd på besparingar inom den statliga budgeten, som regeringen i oktober kommer att förelägga den ordinarie höstriksdagen, kommer i huvudsak att få sin verkan under 1981. Vi kan emellertid konstatera att obalansen i den svenska ekonomin håller på att förvärras. Det ställer krav på motåtgärder med snabb verkan, för att inte det långsiktiga stabiliseringsarbetet skall försvåras och föranleda krav på ännu kraftigare motåtgärder som följd. Låt mig nämna några av de tecken som kommit på att obalansen håller på att förstärkas: Underskottet i handelsbalansen har blivit större än väntat under det första halvåret, trots att vi då hade en relativt blygsam ökning av den privata konsumtionen. Under det andra halvåret kan vi enligt all tillgänglig statistik räkna med att efterfrågan kommer att stiga kraftigt. Samtidigt sker en stagnation utomlands som minskar möjligheterna för vår exportindustri att expandera. Denna obalans i efterfrågan mellan Sverige och utlandet riskerar att driva upp importen ytterligare, samtidigt som underskottet mot utlandet förvärras och ställer krav på ytterligare utlandsupplåning för den privata konsumtionen. Detta är en utveckling som måste motverkas. Även med de åtgärder som regeringen nu föreslagit kan underskottet i bytesbalansen, framför allt till följd av det senaste årets kraftiga oljeprishöjningar, beräknas uppgå till drygt 20 miljarder för 1980. I praktiken innebär det att varje svenskt hushåll får ett bidrag till sin privata konsumtion genom utlandsupplåning med närmare 500 kr. i månaden. Så kan det inte fortsätta. Vi kan inte i längden bevilja oss standardstegringar som inte motsvaras av vad vi producerar inom landet. Varje parti, varje politiker som anser att denna situation inte bör föranleda några motåtgärder, som tror att vi obekymrat kan bejaka en utveckling där utlandsupplåningen fortsätter att öka, tar på sig ett stort ansvar. Ju längre vi väntar, desto kraftigare ingrepp måste till för att vrida utvecklingen rätt. Det förslag regeringen nu förelagt riksdagen är framför allt av förebyggande karaktär. Avsikten är att förhindra en akut försämring av obalansproblemen som allvarligt skulle försvåra det långsiktiga stabiliseringsarbetet. En åtstramning måste ske så att inte de mest utsatta grupperna i vårt samhälle drabbas. Med nu gällande regler får pensionärerna en automatisk kompensation. Regeringen föreslår därutöver en höjning av barnbidragen med 200 kr., vilket särskilt gynnar barnfamiljerna. Nu tycks det i huvudsak finnas en enighet över partigränserna om behovet av att bättre anpassa konsumtionsnivån till de verkliga resurser vi har — åtminstone på lång sikt. Socialdemokraternas förslag till importrestriktioner är ju i praktiken också ett motvilligt erkännande av behovet av kortsiktigt verkande åtgärder, även om socialdemokraterna inte gärna tillstår det i den utåtriktade propagandan. Regeringen har— det vill jag understryka — från första stund haft strävan att under så öppen debatt som möjligt förbereda de förslag som nu förelagts riksdagen. Socialdemokraterna inbjöds på ett tidigt stadium till överläggningar med regeringen. De fick där ta del av regeringens bedömningar och förslag och själva komma med synpunkter på lämpliga åtgärder. Regeringen har vid överläggningarna med socialdemokraterna klart visat att den är beredd att ta intryck av synpunkterna från oppositionen. I ett besvärligt ekonomiskt läge måste det vara en fördel om en konstruktiv dialog kan upprätthållas över partigränserna, även om meningarna i sak kan gå isär. Det var i den andan regeringen inbjöd till överläggningar, och det var i den andan överläggningarna fördes. Regeringen kommer att visa samma öppenhet vid de samtal som stundar med arbetsmarknadens parter och med representanter för landsting och kommuner. Vi måste samtidigt beklaga att socialdemokraterna inte hade kraft eller måhända vilja att föra samtalen vidare därför att de inte till 100 92 fick gehör för sina krav. Politikens villkor handlar ju om ett givande och ett tagande. Socialdemokraterna har nog anledning att begrunda detta, särskilt sedan de nu presenterat sitt motförslag. Det förslaget går ju helt emot partiets tidigare handelspolitiska ställningstaganden och de internationella avtal socialdemokraterna själva förhandlade fram och skrev under i regeringsställning. Regeringen å sin sida kan inte frånsäga sig huvudansvaret för utformningen av den ekonomiska politiken och för att de åtgärder som sätts in verkligen får avsedd effekt. Att effektivt och utan allvarliga snedeffekter klara en köpkraftsindragning utan att använda momsen är i det närmaste ogörligt. Att det är så visar just de svårigheter som socialdemokraterna haft när de tvingats formulera sitt motalternativ, där handelspolitiskt förödande och för svenskt näringsliv och sysselsättning olyckliga importrestriktioner blivit huvudingredienserna. Även om de överläggningar som förts mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen inte lett till någon uppgörelse, tror jag ändå att de haft ett värde. Socialdemokraterna har i motsats till i våras tvingats formulera ett konkret alternativ till regeringens åtgärder. Synpunkter och ställningstaganden har på ett tidigt stadium kunnat ventileras. Det borde leda fram till en debatt i dag där sakfrågorna ställs i centrum. Vi har i Sverige två gånger under 1970-talet drabbats av en fördubbling av oljepriserna. Det har lett till svåra omställningsproblem för den svenska ekonomin. Det är dock en fördel att vi nu har möjlighet att dra slutsatser av den politik som fördes efter den förra oljekrisen 1973. Den överbryggningspolitik som då fördes, framför allt på grundval av den mycket besvärliga internationella konjunktursituationen som rådde, var tillfälligt framgångsrik. Men i längden blev de negativa konsekvenserna större. När efterfrågan steg, ökade inte aktiviteten i svenskt näringsliv på motsvarande sätt. Det tog också tid att arbeta ned de väldiga lagren och att få upp produktiviteten. I sin tur gav detta återverkningar också på sysselsättningen, eftersom den ökade efterfrågan först på ett sent stadium ledde till ökningar i sysselsättningen. Den kostnadskris som drevs fram i det svenska näringslivet gav upphov till en nedgång inom industrin som kunde brytas först med 1977 års politik. Nu finns data och analyser, och vi har möjligheter att dra slutsatser av den överbryggningspolitik som fördes. Regeringen har för sin del dragit de slutsatserna. Socialdemokraterna verkar inte ha gjort det. De vill ha en fortsättning av överbryggningspolitiken, trots att balansproblemen och därmed riskerna för Sverige är betydligt större denna gång. Resultatet kan mycket lätt bli en ny kostnadskris för näringslivet och en ny våg av utslagningar av företag och arbetsplatser. Avsikten med den efterfrågeanpassning regeringen strävar efter är just att omfördela de tillgängliga resurserna, så att en större del av tillväxten kan användas för sparande och investeringar. Vi kan inte ha en upprepning av den situation som rådde under 1970-talet, då nästan hela den genomsnittliga årliga tillväxten på 4 700 milj.kr. gick till offentlig och privat konsumtion och bara 100 milj.kr. blev kvar för produktiva investeringar. En omfördelning måste till om slagkraften skall kunna bevaras och utvecklas inom vårt näringsliv. Det är det expansiva momentet som behövs inom den ekonomiska politiken, inte en ytterligare påspädning av privat och offentlig konsumtion till priset av ökad utlandsupplåning. Situationen är ingalunda ny. 1970 på hösten genomförde den dåvarande socialdemokratiska regeringen liknande åtstramningsåtgärder — höjd moms, alkoholskatteökning, besinskattehöjning etc. — som innebar en köpkraftsindragning av ungefär samma omfattning i förhållande till bruttonationalprodukten som den vi diskuterar här i dag. Nu — i oppositionsställning — har socialdemokraterna dock inte ansett sig kunna biträda en sådan metod. Av någon för mig okänd anledning har just de 1,9 procenten i momshöjning som regeringen nu har föreslagit blivit väldigt socialt orättfärdiga jämfört med de 17 96 som tidigare socialdemokratiska regeringar har stått faddrar för och lagt fram förslag om till Sveriges riksdag. Huvudförslaget i det socialdemokratiska alternativet är införandet av tidsbegränsade importrestriktioner i form av särskilda importdepositioner. Förslaget är oklart i flera avseenden. Socialdemokraterna anger bara i allmänna ordalag vilka varugrupper som skall undantas. Frågan om hur stora depositionerna bör vara överlåts åt regeringen att bestämma. Internationellt har de dock inte understigit 40-50 96. Det betyder i praktiken att den som importerar för 1 milj.kr. skall utöver att betala importnotan på det beloppet sätta in 400 000-500 000 kr. räntelöst i riksbanken. Ingenting sägs om hur företagen skall finansiera depositionerna eller om vilka konsekvenser som kan uppstå för de mindre företagen, som regelmässigt har en sämre likviditet. Socialdemokraterna har heller ingen egentlig uppfattning om vilka effekterna kan bli på den svenska ekonomin. Man vet dessutom inte vilka särskilda åtgärder som behövs för att hindra en ökad efterfrågan på import, när alla depositioner på nyåret 1982 släpps fria. Jag menar att socialdemokraterna i sin partimotion tar alldeles för lätt på risken för motåtgärder från andra länders sida. Sanningen är ju att de länder som är de största exportörerna till Sverige också är de största mottagarna av den svenska exporten. Eventuella motåtgärder slår därför hårt mot utsatta svenska exportbranscher som järn, stål, papper och stora delar av verkstadsindustrin. Detta om något är att föra en politik som allvarligt ökar risken för stigande arbetslöshet. Genom förslaget om importrestriktioner riskerar man att bryta mot våra åtaganden inom GATT och mot OECD och EFTA-avtalen. Det är sant att dessa avtal innehåller nödfallsklausuler, då ett land drabbas av svåra bytesbalansproblem och avtrappning av valutareserven. Principen är emellertid att tidsbegränsade importrestriktioner skall vara ett komplement till andra kraftfulla åtgärder som vidtas på hemmaplan och inte — som i det socialdemokratiska förslaget — en ersättning för sådana åtgärder. Att Sverige, ett land som har världens näst högsta levnadsstandard, skall lösa sina vällevnadsproblem genom att övervältra dem på andra länder kan knappast uppfattas som en särskilt ömmande angelägenhet. Socialdemokraterna vill framställa sitt förslag som expansivt inriktat. Investeringarna skall sätta fart, säger man. Om den målsättningen är vi helt ense. Vi måste öka våra investeringar, men införandet av importdepositioner får helt motsatt effekt. I praktiken kommer de ju att utgöra en straffskatt på näringslivets investeringar av storleksordningen 2-3 miljarder kronor, eller lika mycket som hela ökningen av industriinvesteringarnas uppgång under 1980. Särskilt hårt drabbas näringslivets inköp av maskiner och utrustning. Om det socialdemokratiska förslaget genomförs skulle följden alltså bli en mycket kraftig åtstramning, en åtstramning som framför allt träffar investeringarna och gör dessa dyrare. Detta föreslår alltså socialdemokraterna i ett läge, när vi måste öka våra investeringar. Härtill kommer all den byråkrati som skulle bli följden, om det socialdemokratiska förslaget genomfördes. Det har sagts mig att inemot två miljoner ärenden under ett år måste handläggas i särskild ordning av tullen, bankerna och riksbanken. Om vi räknar med att en handläggningskostnad per ärende på drygt 100 kr. är realistisk, skulle uppemot en kvarts miljard kronor gå förlorade i rena byråkratikostnader. Nu säger socialdemokraterna att de vill tidsbegränsa åtgärden till ett år. Men då utlöses något som kan liknas vid en tidsinställd bomb, ty om ett år får importföretagen plötsligt en påspädning av storleksordningen 5 miljarder kronor. Vem vill i praktiken ta ansvaret för en sådan utveckling? Socialdemokraterna tycks mena att skadeverkningarna kan undvikas med tillräckligt offensiva åtgärder under mellanperioden. Men eftersom importrestriktioner inte är offensiva utan klart defensiva och åtstramande på investeringarna, blir konsekvenserna just på sikt svåra för bytesbalansen. Genom sådana här importregleringar riskerar man att delvis avskärma svensk produktion från utländsk konkurrens och skapar då utrymme för prishöjningar också på de varor som tillverkas i vårt land. Motivet för att köpa svenskt reduceras på det viset. Den socialdemokratiska motionen innehåller inga resonemang om den här frågan, som jag tycker är elementär i sammanhanget. En konsekvens av det socialdemokratiska förslaget är dessutom att inriktningen för svensk industri i första hand blir att den skall tillgodose en kraftigt stigande efterfrågan på vår hemmamarknad i stället för en nödvändig orientering mot exportmarknaden. Jag vill också påminna om att den inriktning som socialdemokraterna förordar här i dag går stick i stäv mot den politik man förde t.ex. 1970, när man vidtog åtstramningsåtgärder för att komma till rätta med försämringar av bytesbalansen då. Den går också stick i stäv mot den modell den socialdemokratiska regeringen i Danmark har valt för att klara landets svåra balansproblem. I opposition agerar de svenska socialdemokraterna helt på tvärs mot tidigare målsättningar. Jag har ibland undrat om socialdemokraterna verkligen hade satsat på det här olyckliga förslaget om importrestriktioner, om de på allvar hade trott att förslaget också skulle komma att genomföras i verkligheten. Jag kan därför förstå att man från socialdemokratisk sida med buller och bång ute i landet försöker dölja tomheten i sina förslag. Även här gäller tydligen det gamla ordstävet att tomma tunnor skramlar mest. Stabiliseringspolitiken måste innehålla tre moment: En anpassning av efterfrågan till rimlig nivå, större resurser till investeringar som kan få fart på näringslivet och produktionen samt åtgärder som kan minska det kraftiga svenska oljeberoendet. Den svenska oljenotan uppgår i dag netto till 28 miljarder kronor. Det är mer än förädlingsvärdet i hela den svenska verkstadsindustrin. De förslag som regeringen har lagt fram om punktskattehöjningar på bensin och eldningsolja måste ses i detta större stabiliseringspolitiska perspektiv. Genom att utnyttja skatteinstrumentet kan vi hålla efterfrågan tillbaka och ge en stimulans åt energisparande och användande av alternativa produkter och metoder. Vi får inte glömma att också efter de nu föreslagna höjningarna på bensin och olja har vi lägre priser än en rad andra länder i Europa — och dit kan vi räkna våra grannländer Norge och Danmark. Dit kan vi alltså räkna Norge, som är i den omständigheten att man har riklig tillgång på egen olja. Det är värt att komma ihåg. Också på energisidan har det socialdemokratiska förslaget om importdepositioner en besynnerlig effekt. Import av olja kommer i praktiken att gynnas av det socialdemokratiska förslaget genom att den här väldiga importposten helt skulle undantas från restriktioner. Samtidigt som socialdemokraterna väljer att undanta oljan, går de emot höjda punktskatter som skulle kunna dämpa efterfrågan. Hur man på det viset skall minska oljeberoende och underskott i bytesbalansen framstår som en gåta. Det socialdemokratiska förslaget för skogsnäringen, där man föreslår införande av en tvångslag för att öka avverkningen, är verkningslöst. Det går inte att på några veckor driva igenom en drastisk tvångslagstiftning som bevisligen har betydande konsekvenser för rättssäkerheten. Någon effekt i dagsläget på bytesbalansen kan det socialdemokratiska förslaget därför inte få. Men till detta kommer att en importdeposition, som försvårar för skogsindustrin att göra nödvändiga investeringar i maskiner och utrustning, inte heller ökar möjligheterna att bygga ut kapaciteten där. Det är också så att skogsavverkningen nu ökar. Det finns samstämmiga uppgifter om det. Dessutom arbetar en parlamentarisk utredning för att få en balanserad lösning på problemet med skogsavverkningen i framtiden. Det är fullt klart att vi måste utforma regler som innebär att vi utnyttjar hela den tillgång som vår skog representerar. Däremot ligger det en hel del i det socialdemokratiska resonemanget rörande begränsningar av hushållskrediterna via kontokort. Genom att ett tak sätts för kontokorten skulle en större del av finansbolagssektorn kunna utnyttjas för att förse näringslivet, främst de mindre och medelstora företagen, med krediter. Regeringen har inbjudit till överläggningar för att få en begränsning av kontokortskrediterna. Nu skall vi å andra sidan inte överdriva åtstramningseffekten av åtgärder mot kontokorten. Det socialdemokratiska förslaget står och faller med förslaget om importdepositioner. Men det förslaget kan inte genomföras utan allvarliga skadeverkningar på den svenska ekonomin. Herr talman! När den första trepartiregeringen tog vid 1976, stod den inför svåra uppgifter på den ekonomiska politikens område. Kostnadsexplosionen inom det svenska näringslivet hade lett till en försvagad internationell konkurrenskraft och till att näringslivet förlorat marknadsandelar. I krisbransch efter krisbransch tvingades regeringen till väldiga insatser för att rädda sysselsättningen och för att skapa bättre förutsättningar för fortsatt industriell verksamhet. Att trygga sysselsättning och återställa kostnadsnivå och konkurrenskraft inom näringslivet blev då en huvuduppgift för regeringen. Aldrig tidigare i Sverige har så stora insatser gjorts för att rädda jobben åt de många människorna som under denna period. Regeringens politik var i flera avseenden framgångsrik. Näringslivets konkurrenskraft kunde förbättras och marknadsandelar började återvinnas. Vi lyckades t.o.m. nedbringa bytesbalansunderskottet till nära noll 1978. De negativa efterverkningarna som överbryggningspolitiken fick på industriinvesteringarna har också kunnat hävas. För 1980 kan vi räkna med en uppgång i storleksordningen 20 96 — om inte åtgärder vidtas som försvårar dessa investeringar. Sysselsättningen har sedan 1976 kunnat öka med i runda tal 200 000 personer. Vi har fler människor i full sysselsättning ute i arbetslivet än någonsin tidigare. Arbetslösheten är i Sverige nere på 1,8 90. Det kan jämföras med de 5,2 20 som gäller genomsnittligt för OECD-området. Att trygga jobben för de många människorna, att öka sysselsättningen i bygder där det i dag är svårt att få arbete, kommer också i fortsättningen att vara en huvuduppgift för regeringen. Men detta kan inte ske, om vi har kvar en obalans i ekonomin, där vi i stigande grad måste låna i utlandet till vår egen konsumtion. Åtstramningen av ekonomin är självfallet inget självändamål för regeringen. Men vi måste betala tillbaka de förskott vi har beviljat oss under 1970-talet. De åtgärder vi diskuterar i dag är ett led i en långsiktig sanering av ekonomin, med syfte att frigöra resurser för industriell utbyggnad och produktion och återställa stabiliteten i våra affärer med utlandet. Herr talman! Det är bara på det sättet vi också på sikt kan skapa trygghet i sysselsättningen. Det är bara den vägen vi kan fortsätta att driva den socialt inriktade välfärdspolitik som vi alla strävar efter.
Herr talman! Den 27 augusti 1979, för nästan precis ett år sedan, intervjuades moderatledaren Gösta Bohman i televisionen. Bohman slog ett slag för hederligheten.

Men nu är det lättare att bedöma vad som då var sanning helt ut. Den borgerliga valpropagandan för ett år sedan präglades av självberöm. Den sammanfattas kanske bäst i Sydsvenska Dagbladets bild, dagen före valet, av de tre borgerliga partiledarna under Djurgårdens ekar under rubriken: ”Vår politik har fört Sverige ur krisen”. I en annons den 15 september förklarade Gösta Bohman: ”Som ekonomiminister hade jag det direkta ansvaret för att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Det lyckades.” Ola Ullsten förklarade att alla kurvor som borde peka uppåt också pekade uppåt. Thorbjörn Fälldin fyllde i med att de borgerliga regeringarna lagt en god grund för förbättringar av välfärden under 1980-talet. Ingemar Mundebo gjorde gällande att den borgerliga regeringen 1979 kunde uppvisa ”ett av de bästa resultaten i världen”. Det finns många sådana uttalanden. Hur går nu detta att förena med att precis samma partiledare i dag, ett år senare, beskärmar sig över Sveriges katastrofala ekonomiska situation? Ingenting har ju hänt som motiverar en drastisk förändring av bedömningen. Oljeprisstegringarna var kända redan under valrörelsen. Förklaringen är denna: Efter två usla år för svensk ekonomi, med sjunkande produktion, investeringar och reallöner, förbättrades konjunkturen mot slutet av 1978. I det läget borde den ekonomiska politiken ha stramats åt. Så skedde inte. Den borgerliga riksdagsmajoriteten valde i stället att inför valet ytterligare blåsa på efterfrågan, ytterligare försämra statsfinanserna. Därigenom kunde man på kort sikt få en uppgång och ge bilden av kurvor som pekade uppåt. Men perspektivet var mycket kortsiktigt. Flertalet skrytsiffror var hämtade från det senaste kvartalet, halvåret eller så. Så tecknade de borgerliga partierna en ljus bild av den ekonomiska utvecklingen. De ställde ut löften om reformer och skattesänkningar. Men det var ett bedrägligt sken. Under ytan gömdes de stora problemen för Sveriges ekonomi. När Industriförbundet dagen efter valet publicerade sin chockrapport om den ekonomiska krisen i Sverige, förklarade förbundets företrädare: ”Ingemar Mundebo har tillgång till precis samma material som vi. Han visste exakt hur dåligt det ekonomiska läget är, men ville väl inte avslöja det inför valet.” Före valet kunde de borgerliga partierna med hjälp av sina stora megafoner basunera ut att de fört landet ur krisen. Dagen efter valet krafsade den ekonomiska krisen på dörren. Vi socialdemokrater bemödade oss under valrörelsen att söka ge en korrekt bild av den svenska ekonomin. Vi talade om den dåliga produktionsutvecklingen och de drastiskt sjunkande investeringarna och om de faror för framtiden som detta innebar. Vi pekade på det väldiga budgetunderskottet och den stora utlandsupplåningen och på de bördor som detta lade på kommande generationer.

Mer än så. Vi redovisade öppet behovet av en åtstramning av den ekonomiska politiken. Redan i mars 1979 skrev den socialdemokratiska riksdagsgruppens ekonomiske rådgivare Carl-Johan Åberg en artikel där han slog fast att finanspolitiken i en uppåtgående konjunktur var ”oansvarigt expansiv”.

Det var otacksamt under ett valår. Men det var viktigt för att bevara vår trovärdighet efter valet. Moralen är denna: I en demokrati beror ett partis trovärdighet och regeringsduglighet efter ett val till väsentlig del på dess uppträdande före valet. Därför saknar den borgerliga regeringen i hög grad trovärdighet i dag. Det brukar sägas att det politiska minnet är kort. Men jag är övertygad om att de flesta människor minns att de borgerliga partierna i det ögonblick då den vanlige väljaren har det bestämmande inflytandet — inför valdagen — valde att inte tala sanning helt ut om det verkliga läget för Sveriges ekonomi. När de borgerliga i dag ställer krav på uppoffringar på människorna får de dåligt gensvar. Ty förtroendet sviktar. Sedan september 1979 har i grunden inget annat förändrats i svensk ekonomi än att vi har åkt ytterligare en bit nedåt i utförsbacken. De ekonomiska krisproblemen är desamma nu som då. Det är de borgerliga partiernas beskrivning av verkligheten som helt har förändrats. Man bör emellertid inte lasta de väljare som trodde på de borgerligas verklighetsbeskrivning och föll för locktonerna — och därmed medverkade till att de borgerliga partierna med ett nödrop kunde rädda en övervikt på ett mandat i riksdagen. I stället bör de klandras som gav oriktiga beskrivningar av verkligheten och strödde ut löften. Därmed har också den borgerliga riksdagsmajoritetens legitimitet i sak undergrävts. Därför kan det anföras goda principiella skäl för att redan före valperiodens utgång ge väljarna möjlighet att i ett allmänt riksdagsval ge sin mening till känna. De borgerliga partiernas uppträdande under valrörelsen ger vidare en viktig del av förklaringen till den borgerliga regeringens bristande regeringsduglighet. Den nybildade borgerliga regeringen greps snabbt av handlingsförlamning. Man kunde inte gärna börja angripa en ekonomisk kris vars existens man några veckor tidigare hade helt förnekat. Den expansiva finanspolitiken fortsatte. Löntagarna, som förlorat en månadslön under den borgerliga regeringstiden, måste av de glittrande bilderna av vårt ekonomiska läge ha bibringats föreställningen att det fanns mycket att ta ut. Regeringen drev trots våra varningar igenom en skatteomläggning med en så sned fördelning att den måste ytterligare skärpa kraven i avtalsrörelsen. I januari i år lade vi socialdemokrater fram en omfattande motion med ett program för en stabilisering av den svenska ekonomin, med särskilt sikte på att underlätta avtalsrörelsen. Den avvisades på alla punkter, och så gott som utan diskussion, av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Regeringens vankelmod i den ekonomiska politiken underblåstes ytterligare av de borgerliga partiernas splittring i energipolitiken. Först efter folkomröstningen, när priserna under vintern stigit med inte mindre än 8 96, började regeringen vakna till liv. Då kom den olycksaliga framstöten om en tvångslag på arbetsmarknaden. Först då kom det s.k. avtalspaketet. Och då kom också villkoret om i stort sett oförändrade löner, som i realiteten förvandlade regeringen till en part i avtalsförhandlingarna. Så ledde arbetsgivarnas stridslystnad och regeringens oskicklighet i förening fram till storlockouten, till den största arbetskonflikten någonsin i Sverige. Sommaren präglades av olika regeringsledamöters motstridiga och förvirrade uttalanden, som jag av barmhärtighet skall dra en tystnadens slöja över. Det blev en ny långbänk. Nu lägger regeringen fram förslag om en omfattande köpkraftsindragning genom momshöjning och stora punktskattehöjningar. Detta har mött ett kompakt motstånd, såväl från arbetsmark nadens parter, näringslivets organisationer och en lång rad ekonomer som från den politiska oppositionen. Jag kan inte minnas att ett regeringsförslag någonsin blivit så illa angripet från alla håll. Det var också ganska fantastiskt att lyssna till anförandet nyss av Thorbjörn Fälldin. Hans manus omfattade 16 sidor, varav 11 utgjordes av gräl på socialdemokraterna. När han gick upp i debatten begagnade han vidare inte detta tillfälle till att verkligen förklara varför regeringen nu plötsligt skall försöka driva igenom de stora skattehöjningar som det gäller. Han stod där argumentlös, och medborgarna blev utan besked. Låt mig citera Bengt Rydén, chef för Studieförbundet Näringsliv och samhälle, som i en artikel i tidningen Affärsvärlden skriver följande: ”——-—i själva verket har handlingsförlamningen varit nästan total ända sedan den borgerliga regeringskrisens början i mitten av 1978. Två år utan ekonomisk styrning i en tid när behovet av en sådan varit exceptionellt stort har lett oss fram till dagens panikartade läge.

Bengt Rydén säger: ”Regeringen bidrog ju aktivt till att släppa fram en köpkraftshöjning i våras i arbetsfredens namn. Om denna generositet tas tillbaka efter några månader, är de långsiktiga perspektiven för lönebildningen här i landet mycket oroande.” Den extra skatterabatt som regeringen utlovade i avtalsrörelsen kommer nämligen att betalas ut ungefär samtidigt som momsen höjs. Det ger ett nästan överväldigande intryck av förvirring i rikets ledning och bidrar till att dra ett löjets skimmer över regeringen. Jag hörde inte Thorbjörn Fälldin förklara hur detta kunde hänga ihop. Vidare: Hur skall arbetsmarknadens parter kunna ha tilltro till en regering som inte känner sig bunden av vad löntagarna måste ha uppfattat som utfästelser? Thorbjörn Fälldin inser självfallet att det finns en moralisk aspekt i detta. För att komma ur detta moraliska dilemma har statsministern uppfunnit sommarens radikala försämring av ekonomin. Den myten har effektivt avlivats i den offentliga debatten. Ekonomiminister Bohman har icke oväntat huggit statsministern i ryggen genom att tala om att det nuvarande läget inte på något sätt är oväntat — intet nytt har egentligen inträffat. Gösta Bohman ville i själva verket höja momsen långt tidigare. Så var det med den sommarens plötsliga förändring. Men också Gösta Bohman är illa ute. För moderaterna är de stora skattesänkningslöftena det partipolitiska slagskeppet och den ekonomiska mirakelmedicinen. Det säger de alltid i valrörelserna. Vi minns uttalanden som ”det går att sänka skatten om bara viljan finns”, ”Jan Carlzon har visat att det är möjligt att sänka skatten”, osv. Moderaterna har tagit många röster från centern och folkpartiet genom uttalanden som dessa. Jag kan inte förstå den nästan ödmjuka underdånighet med vilken mittenpartierna finner sig i denna behandling. Thorbjörn Fälldin borde nog, som det brukar sägas, slå näven i bordet mot moderaterna, annars finns det snart inga centerpartister kvar. Centern får nöja sig med att gnaga på någon överbliven folkpartist, och det är inte mycket att bli fet på. Högerns skattesänkningspropaganda är ju totalt skamlös och djupt bedräglig, ty verkligheten stämmer inte med de moderata löftena och förenklingarna. Om de ekonomiska problemen kunnat lösas så enkelt som genom skattesänkningar, hade naturligtvis den borgerliga regeringen gjort detta i stället för att höja en skatt var tredje vecka. Moderaterna har medverkat till ett femtiotal skattehöjningar under sin tid i regeringen. Skatten har sänkts för höginkomsttagare och bolag men höjts kraftigt för vanligt folk. Under den borgerliga regeringsperioden har det totala skattetrycket höjts. Men trots dessa skattehöjningar har den ekonomiska politiken lett till ett budgetunderskott, som gapar som ett svart hål i rymden. Det heter varje gång moderaterna höjer någon skatt att det är av konjunkturpolitiska skäl skattehöjningarna genomförs. Det har vi fått höra nu också. Men problemet för moderaterna — och för all del även för Thorbjörn Fälldin när han skall jämföra med tidigare lägen — är att konjunkturen är på väg nedåt och snarare skulle kräva sänkta skatter för att klara sysselsättningen. Problemet för människorna i vårt land är att ekonomin är i ett sådant skick att våra möjligheter att föra en sådan aktiv politik mot arbetslöshet nu är mer eller mindre förskingrade i det näst intill konkursbo som statsfinanserna utgör. När vi socialdemokrater höjde momsen var det i en uppåtgående konjunktur för att se till att den inte slog över. De borgerliga gör tvärtom, de genomför denna väldiga skattehöjning i en nedåtgående konjunktur. Vi socialdemokrater tar avstånd från regeringens ekonomiska politik. Skälen är följande: För det första: En höjning av momsen och en rad punktskatter samtidigt som konjunkturen börjar svikta skapar stora risker för ökad arbetslöshet. Den nu pågående investeringsuppgången riskerar att brytas i förtid. För det andra: Skattehöjningarna strider mot regeringens utfästelser till löntagarna i årets avtalsrörelse. Därmed undergrävs löntagarorganisationernas förtroende för statsmakterna, och den kommande avtalsrörelsen försvåras. För det tredje: Skattehöjningarna löser inte landets ekonomiska problem. Det viktiga nu är framåtsyftande åtgärder för att bygga ut vår produktionskapacitet. Med regeringens politik riskerar vi i stället att delar av produktionskapaciteten slås ut. Herr talman! Regeringens förslag innebär mer än en stor skattehöjning — det rymmer frågor av en djupt principiell innebörd med verkningar långt framåt. Vi socialdemokrater har riktat hård kritik mot de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik. Två viktiga mål har dock hittills kunnat upprätthållas: Sysselsättningen har i stort sett kunnat hållas uppe, och någon direkt social nedrustning har inte genomförts. Nu står vi vid det vägskäl där dessa mål för första gången sätts i fråga. Vi har nått den punkt som vi socialdemokrater varnade för redan i 1976 års valrörelse. Full sysselsättning och social trygghet förutsätter en stark ekonomi och goda statsfinanser. I en debatt i Skandinavium i Göteborg före valet 1976 sade jag till Thorbjörn Fälldin: ”Ni vill låna till skattesänkningar, därmed spär ni på prisstegringarna. Ni vill öka den svenska upplåningen i främmande land, därmed försvagar ni vår ekonomiska styrka och värnet för sysselsättningen. Ni undergräver statsfinanserna, därmed äventyrar ni reformpolitiken.” Jag konstaterar nu, utan varje tillstymmelse till glädje, att detta är en nära nog exakt beskrivning av vad som faktiskt inträffade i detta land, när de borgerliga partierna tog över makten. Den borgerliga regeringen vill nu genomdriva en åtstramning i början av en nedåtgående konjunktur. Många har tolkat denna nya inriktning av den ekonomiska politiken som att regeringen nu är beredd att ge upp värnet för den fulla sysselsättningen. Detta skulle innebära en dramatisk förändring i svensk politik.

Folkpartiet hade nyss landsmöte, där man sade att jämställdheten skulle bli en av partiets s.k. profilfrågor. En ökad arbetslöshet — det vet vi — kommer i första hand att drabba kvinnorna, undergräva jämställdheten. Var det detta folkpartiet menade? Nu hotas också välfärden. Den s.k. sparplanen är fortfarande hemlig. Det står en del i tidningarna. Det man minskar tycks i första hand vara den sociala välfärden för pensionärer, barnfamiljer, sjuka och lägre inkomsttagare. Vi vet alla att moderaterna, eller den gamla högern, varit motståndare till uppbyggnaden av det moderna välfärdssamhället. Många minns slagorden om de krökta ryggarnas samhälle, som påstods bli följden av Gustav Möllers socialpolitik. Ännu fler minns säkert högerns ursinniga motstånd mot ATP, dess angrepp mot sjukförsäkringen och barnbidragen. Den oto dessa minnen frambringar hos många har hämtat ytterligare näring av folkpartiledarens utsago att de konservativa myser av förtjusning över varje förslag att skära ned på offentliga utgifter som går till människor i verkligt behov av stöd. Så mycket står i varje fall klart: När välfärden och tryggheten utsätts för påfrestningar, är det inte särskilt klokt att anförtro värnet av den sociala tryggheten åt moderaterna, som ju var dess motståndare. Jag kan förstå att detta är en besvärlig situation för mittenpartierna. Likväl torde fru Karin Söder bli den första socialminister i Sverige som signerar en begynnande social nedrustning. Herr talman! Det är mot den här bakgrunden vi bestämt hävdar att regeringens omfattande skattehöjningsförslag inte enbart eller i första hand skall bedömas utifrån sina kortsiktiga effekter. Det viktigaste nu är att få till stånd ett långsiktigt program för att ta itu med våra grundläggande ekonomiska problem. Här står den borgerliga regeringen helt utan program. En svångremspolitik i kvartalsperspektiv är allt man kan samla sig kring. När alla säger att konjunkturen går ned och det blir minskad efterfrågan från utlandet är det alltså inte en klok politik att skära ned efterfrågan i Sverige. Vi socialdemokrater vill ha en annan inriktning av den ekonomiska politiken. De problem vi nu har och måste lösa under 1980-talet kommer att kräva att vi lyckas med att bygga ut och förstärka den svenska industrin. Samtidigt måste vi vara återhållsamma när det gäller den privata och offentliga konsumtionen. Vi står inför en period när det kommer att krävas uppoffringar av oss alla. Två utgångspunkter måste prägla vårt handlande för framtiden: Sysselsättningen skall värnas. Vi måste ha en rättvis fördelning av de nödvändiga uppoffringarna. I vår motion har vi dragit upp riktlinjerna för en politik som vi menar är ägnad att verkligen föra landet ur krisen. Vi lägger tonvikten vid offensiva, framåtsyftande åtgärder inom främst näringspolitiken. Det är bara genom ett sådant offensivt angreppssätt vi kan lösa våra problem med bibehållen hög sysselsättning och utan omfattande välfärdsförluster. Staten måste medverka till ett utbyggt nordiskt industrisamarbete. Den svenska industrins möjligheter att i ökad utsträckning hämta sina insatsvaror från inhemska leverantörer i stället för att importera, måste också undersökas. Det behövs ett särskilt program för de mindre och medelstora företagen och industripolitiska åtgärder i ett stort antal branscher. Vi har ett särskilt program för att stimulera teknisk forskning och industriell utveckling. Industriinvesteringarna behöver stimuleras, bl.a. genom att kapitalförsörjningen underlättas. För att förbättra vår utrikesbalans är det särskilt viktigt att minska vårt oljeberoende genom en kraftfull energipolitik. Flera konkreta förslag finns redovisade i vår motion. Fördelningspolitiken handlar inte bara om rättvisa utan också om villkoren för en lugn löneutveckling och en stärkning av vår industri. Det är därför nödvändigt med en ny inriktning av skattepolitiken. Vi har pekat på flera åtgärder. Indexregleringen av skatteskalorna bör slopas. En särskild skatteomläggning bör genomföras för 1981, med en sådan utformning att den främst kommer de breda grupperna av löntagare och vanliga inkomsttagare till del. På så sätt underlättas nästa avtalsrörelse. En allmän produktionsskatt bör införas för att bidra till att finansiera kommande skatteomläggningar och att sanera statsfinanserna. Skatten på realisationsvinster bör skärpas. Vi avvisar lättnader i beskattningen av aktieutdelningar. En rad åtgärder bör vidtas mot skatteflykt och skattefusk. Vanliga inkomsttagare, som redan i dag har svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop, kan rimligen inte acceptera att de skall få ta på sig ytterligare bördor, om samtidigt miljonärer som har råd med en konsumtion av ren lyxkaraktär inte betalar ett öre i skatt. Vi bör försöka driva in de utestående skattefordringarna på 7 miljarder. I det korta perspektivet vill vi ta direkt sikte på det stora och ökande bytesbalansunderskottet och sätta in åtgärder som ligger i linje med den långsiktiga strategi vi dragit upp. Tillfälliga importrestriktioner skulle leda till direkta förbättringar av handelsbalansen och ge oss andrum för att dra i gång ett program för att förstärka den svenska industrin. När Thorbjörn Fälldin lät färlan gå över importrestriktioner tyckte jag mig se att jordbruksministern hukade sig i bänken. För om det är så, att vi, världens näst rikaste land, inte skall lasta över våra vällevnadsproblem på andra länder, måste väl detta i all rimlighets namn också gälla jordbruket. Menar verkligen Thorbjörn Fälldin att vi skall avskaffa importregleringen på jordbruksprodukter, ta bort tullarna och släppa handeln fri när det gäller maten? Hans beskrivningar, t.ex. att bara byråkratin skulle kosta 250 miljoner, har ungefär samma sanningshalt som de påståenden som har spritts om vad importdepositioner skulle betyda för bensinpriset. Exporten från våra skogsindustrier skulle kunna ökas väsentligt, om skogsägarna kunde förmås avverka avverkningsmogen skog. En begränsning av kontokortshandeln ger en viss konsumtionsbegränsning, men är motiverad också av andra skäl. Andra socialdemokratiska talare kommer i debatten att utförligt utveckla vårt ekonomiskt-politiska alternativ. Herr talman! Vi befinner oss i en ekonomisk kris. Orsakerna till detta bedrövliga sakernas tillstånd är naturligtvis till väsentlig del att finna i den internationella ekonomiska krisen. Men den internationella krisens verkningar har förvärrats av den borgerliga regeringens politik. Sålunda är de ekonomiska problemen stora och svårbemästrade. Sverige förblir likväl ett av världens rikaste länder med en högt utvecklad produktionsapparat, en väl utbyggd offentlig sektor, en yrkesskicklig befolkning. Om vi förmådde samla krafterna till beslutsam handling, skulle vi utan tvivel kunna gradvis komma till rätta med våra ekonomiska problem. Allvarligare än den ekonomiska krisen torde den politiska krisen i vårt land vara. Det block av partier som bildar den nuvarande regeringen förlorade röster och mandat i det senaste valet. Dess återstående övervikt är den minsta möjliga. Jag har redan tidigare belyst hur trovärdigheten undergrävts av förvanskningarna i 1979 års valrörelse. Regeringens praktiska politik har sedan valet präglats av oskicklighet. Även de som står regeringen nära, ideologiskt och intressemässigt, talar om dess vankelmod och handlingsförlamning. Det är ett utomordentligt dåligt utgångsläge för en regering som vill ta krafttag för att sanera ekonomin. Med hänsyn till sitt bräckliga parlamentariska underlag borde regeringen i eget intresse ha sökt ett bredare samförstånd. Gång efter annan har möjligheterna förspillts. Med löntagarorganisationerna har regeringen genom sina egna åtgärder kommit på kollisionskurs. I riksdagen har de borgerliga partierna följt en förstelnad blockpolitik. Vi har dragit slutsatsen, att den borgerliga regeringen beslutat sig för att det inte bara är möjligt utan också önskvärt att föra en politik riktad mot arbetarrörelsen och socialdemokratin. När vi till sist, efter fyra år, inbjöds till överläggningar förde man dem på ett sådant sätt att vi socialdemokrater upplevde oss vara förda bakom ljuset. I stället för att dra nytta av våra synpunkter valde man att handla tvärtemot vad vi föreslog och göra köpkraftsindragningen än större. Det är litet hjälplöst när Thorbjörn Fälldin säger att socialdemokraterna inte hade kraft eller vilja att föra samtalen vidare. Men regeringen ville ju inte ha mer samtal. Vi fick bara ett telefonsamtal där man gav besked om att detta har regeringen beslutat och kommer att offentliggöra om en timme. Men jag för inte detta på osannfärdighetens utan mera på hjälplöshetens ganska bedrövliga konto. De förslag vi hade har vi nu i stället fått lägga fram som motion till denna urtima riksdag. Vi gjorde det med förhoppning om att våra förslag skulle bli föremål för konstruktiva överläggningar. Så har inte blivit fallet. Det är troligt att blockpolitiken i kväll firar en ny triumf och att landet således får räkna in ett nytt nederlag. I riksdagen är den borgerliga blockdisciplinen hård. Likväl förmedlar inte regeringen precis ett intryck av samstämmighet. Mittenpartiernas uttalanden om moderaterna präglas knappast av den kärvänlighet varav vänskap väves. Värre förefaller dock moderaternas ständiga illojaliteter att vara. Moderatledaren vet berätta att han egentligen var emot punktskattehöjningarna — det var ”de andra”. Moderatledaren kan förtälja att han velat höja momsen tidigare, men hindrats av ”de andra”. Införs båtskatt beror det på att moderatledaren blivit överkörd av ”de andra”. Så sent som i går kväll i TV var Gösta Bohman angelägen att säga att jag är inte ensam, så fort han fick en besvärlig fråga. Häromdagen förklarade moderaternas partisekreterare att mittenpartierna knappast har något existensberättigande, annat än som bihang till moderaterna. Någon självständighet skulle de inte tänka på och framför allt inte något samarbete med socialdemokraterna.

Den borde i det läget allvarligt överväga att på eget initiativ utlysa nyval till riksdagen eller inlämna sin avskedsansökan. Det vore till gagn för landet, verkligen en handling i hela folkets intresse. Det vore ett första, men nödvändigt, steg för att lösa den politiska krisen i Sverige. Ty löser vi inte den politiska krisen, herr talman, kan denna kris än mera fördjupas och beröra grundläggande värden i vårt land. Den väv som binder människorna samman i ett samhälle riskerar att trasas sönder. Samhällsmoralen påverkas. Vad som hänt politiskt och ekonomiskt i vårt land de senaste åren har skapat pessimism och bitterhet hos många. Det gäller människor som röstat borgerligt, och som sett så många förhoppningar och löften svikas. Det gäller stora grupper med anknytning till arbetarrörelsen och den samhällsbyggartradition som denna rörelse gjort till sin. De ser, ofta med upprört sinne, hur snabbt det gick att vrida klockan tillbaka, hur decennier av reformarbete undergrävs. En stark ekonomi rasar samman, långsamt växer bilden av ett nytt samhälle fram, ett samhälle mer för de starka och de smarta. Herr talman! Det talas ibland nästan föraktfullt om arbetarrörelsens strid för det Tage Erlander brukat kalla det starka samhället. Från borgerligt håll har man sökt mana fram bilden av ett centralstyrt byråkratvälde långt bortom mänsklig medkänsla och smidigt vardagsförnuft. Men det var en helt annan sorts styrka vi vill ge samhället: styrkan att stödja de svaga, styrkan att möta viktiga mänskliga behov, styrkan att åstadkomma en samhällsutveckling präglad av solidaritet och rättvisa. Nu är inte samhället starkt längre. Det är ett samhälle med en ekonomi som är starkt försvagad, ett samhälle som är politiskt svagt. Det finns ingen regering som fattar nödvändiga beslut tillräckligt snabbt och med den rättrådighet och den konsekvens som krävs för att med auktoritet leda ett land ur en svår kris. Det är ett samhälle som visar tecken på att försvagas moraliskt. Den samhällsmoral som säger att vi alla efter bärkraft skall vara med och bidra till våra gemensamma utgifter håller på att ersättas av jakten på skattefria klipp och obeskattade avdrag. Så har man på kort tid fört vårt land bort från den socialdemokratiska drömmen om ett starkt samhälle till värn för människorna. Inte så att man gjort något åt maktkoncentration och byråkrati. I dessa avseenden har den borgerliga regeringsperioden framför allt inneburit en väldig förstärkning av den privata maktkoncentrationen. Människornas gemensamma och demokratiska del av samhället har försvagats. Fåtalets ekonomiska odemokratiska makt har förstärkts. Denna samhällsförändring kan vi också se återspeglad på ett mer vardagligt plan. Löntagarna ser hur reallönerna urholkas genom en förödande inflation och en ekonomi utan fart. Men samma inflation och samma stagnerade ekonomi skapar samtidigt stora spekulationsvinster och lockar bort de pengar som finns från produktiva investeringar. De stora folkgrupperna ser då och då i tidningarna hur rika personer helt slipper skatt, hur skattesänkningarna fördelas med många tusenlappar åt de verkligen välbeställda, med hundralappar åt vanliga tjänstemän och arbetare, med tior åt många folkpensionärer. I stort sett samtidigt som man kunde läsa om hur momsen skulle höjas kunde man också läsa om jättelika skattesänkningar på aktievinster. Många barnfamiljer med stor försörjningsbörda och låga inkomster går nu och oroar sig för hur regeringens s.k. sparplan kommer att drabba dem och kanske framför allt då barnen och deras rätt att växa upp i en god bostad och med hygglig familjeekonomi. De vet att de står främst i kön bland dem som kommer att avkrävas försakelser av den borgerliga regeringen. De står sist bland dem som kommer att tilldelas skattesänkningar eller andra förmåner. Så vittrar det starka samhället sönder. Och de som drabbas när detta sker är inte maktetablissemanget eller byråkratin, inte några pampar eller några myglare. Det är de vanliga löntagarna, som ser reallönen minska och den sociala tryggheten hotas. Det är pensionärerna och de sjuka som känner hur samhället blir svagare och kanske börjar uppleva sin skröplighet och sin sjukdom som något samhället egentligen inte har råd med. Det är barnen som manglas litet hårdare när det ekonomiska klimatet hotar att bli ännu snålare gentemot deras välfärd. Ty också tryggheten i hemmet eller på dagis, i skolan och på fritiden ställer krav på privata och gemensamma resurser. Har då inte allt detta, underskotten i statens budget och i våra utlandsaffärer, de sänkta reallönerna och de ökade klyftorna varit nödvändiga för att få fart på ekonomin, för att stimulera investeringarna, för att öka tillförsikt och framtidstro? Om så hade varit fallet hade vi i dag kunnat föra en diskussion i denna kammare om olika vägar att nå ekonomisk framgång. Vi har socialdemokratins väg, som under decennier åstadkom goda ekonomiska resultat samtidigt som vi strävade efter jämlikhet, byggde ut den sociala tryggheten, åstadkom ett ökat inflytande för löntagarna och de stora folkgrupperna över skötseln av samhälle och företag. Mot denna väg skulle vi då kunna ställa en borgerlig modell med större klyftor och mer av ekonomiska morötter, med lägre ambitioner när det gäller tryggheten och större tvång för människorna att klara sig själva, med en nedtonad roll för löntagarna när det gäller samhällets och företagens skötsel, med en stark borgerlig maktelit i ledningen. Men det verkligen betydelsefulla borgerliga misslyckandet är ju att denna borgerliga modell inte kunnat lösa de ekonomiska problemen utan i stället förvärrar dem undan för undan. Den lärdom vi måste dra är därför att det borgeliga samhället inte bara är ett mer osolidariskt samhälle med mer av otrygghet och ökade klyftor. Det är också ett samhälle där de ekonomiska problemen är svårare att lösa, där det blir sämre fart på ekonomin, där industrioch bostadsinvesteringar blir lägre, där statsfinanserna blir sämre, där också den privata levnadsstandarden för vanliga människor hotas. Detta är ett fundamentalt ideologiskt och praktiskt misslyckande. Det är viktigt att betona att jag ser detta som en ideologisk kris för borgerligheten. Jag tror att folkpartisternas omsorg om de s.k. liberala friheterna, om socialliberalismen och jämställdheten är uppriktigt menad. Jag tror att centerpartisterna likaså uppriktigt vill skydda småfolk och glesbygder. Jag tror att moderaterna i regel är djupt övertygade om att ökade klyftor och en stark kapitalism ger mer av frihet och utveckling även för s.k. vanliga människor. Men det vi nu vet är att en obönhörlig och kärv verklighet kräver mer. Viljan att vara socialliberal är inte mycket värd när en tredjedel av den sociala tryggheten betalas per kredit. Känslan för småfolk och glesbygd kan inte vara tröst nog när småfolket ständigt får stå tillbaka och glesbygderna utarmas. Tilltron till kapitalismens frihet är inte så mycket att yvas över när inflationen slår nya rekord och när investeringar och teknisk förnyelse sackar efter. Det finns, herr talman, en risk för att detta misslyckande ger luft under vingarna åt alltmer reaktionära krafter. Ty den konservativa propagandan och opinionsbildningen som nu följer i den internationella ekonomiska krisens fotspår tar sig många oroande uttryck. Jag vill återge några synpunkter från den debatten och anföra några citat. Det är viktigt att vi följer den, för den berör vår vardag. Och i brytningspunkterna av den debatten avgörs mycket av vår framtid. Debatten har inte förekommit så mycket här, men det börjar komma även hos oss att man pekar på omsorgen, på den ekonomiska tryggheten, på sjukvården och säger: Bort med omsorgen människor emellan. Fram med marknadskrafterna. Civilisationen är alltför civiliserad. Utomlands är man ännu råare. En av den fria marknadshushållningens profeter, nobelpristagaren Friedrich von Hayek, förklarade för några veckor sedan att marknadshushållning bygger på att man undertrycker vissa naturliga instinkter hos människorna. Man måste undertrycka medmänsklighet, solidaritet och medkänsla och ersätta dessa känslor med abstrakta regler till skydd för privat äganderätt, avtalsrätt och fri konkurrens, annars fungerar inte marknadshushållningen. Betänk en sekund vad som sägs! De naturliga instinkterna man vill kväva är i själva verket grundläggande gemensamma värden i en demokrati. De berör människornas vilja att delta som medborgare i ett solidariskt samhälle, allt det som är oss kärt i en demokrati, medmänskligheten och solidariteten. Det skulle man alltså kväva, för annars fungerar inte de fria marknadskrafterna. Det är från detta perspektiv inte märkligt att den som blivit dessa farliga strömningars främste företrädare, Milton Friedman, kommit att förknippas med den ekonomiska politik som förs i några av de värsta och mest ojämlika diktaturregimer världen kan uppvisa. Tvånget att med våld skydda marknadskrafterna mot hungriga och arbetslösa kan bli ett slagkraftigt ideologiskt alibi, när man i själva verket vill skydda fåtalets privilegier. Man kan måhända tycka att detta är exotiska skildringar som inte har det minsta att göra med oss som lever i demokratins och trygghetens Sverige. Men det vore ett farligt misstag. Ty detta är ett tankegods som nu sprids över världen och som i nästa led kan starkt påverka människors vardag. Det berör kärnan i vår samhällssyn. Dessa konservativa tankar innebär faror för i första hand den sociala balansen och i andra hand demokratin i länder där de börjar förverkligas. Det finns flera sådana länder i Sydamerika och i Sydasien, och i Europa har vi England. Därför måste vi i eget intresse noga följa debatten. Glädjande nog börjar det växa fram en motreaktion. En annan ekonom, Paul Samuelson, framhöll för några veckor sedan i ett passionerat försvar för demokratin och blandekonomin att den fria marknadens fanatiker lätt upplever demokratin som ett påfrestande hinder för denna fria marknad. Den logiska konsekvensen av detta resonemang blir att man måste göra sig av med demokratin och påtvinga samhället en marknadsregim. I sitt stora standardverk om ekonomin har Paul Samuelson i 1980 års upplaga tillfört ett nytt kapitel som handlar om kapitalistisk fascism. För 35 år sedan skrev Hayek en bok om vad som skulle hända om de strävanden som arbetarrörelsen stod för skulle få prägla politiken. Bokens titel sammanfattar dess innehåll: Vägen till träldom. Om de konservativa tänkarna då hade fått bestämma kursen, skulle Sverige i dag ha sett helt annorlunda ut. Men det fick de inte. I stället kom arbetarrörelsen i vårt land att under många decennier få ledningen över samhällsutvecklingen. Resultatet blev i Paul Samuelsons sammanfattning: ”Från 1945 till 1970 gjorde det neutrala Sverige ett veritabelt hat tric. ——— Det märkliga är att landet kunde omfördela den gemensamma kakan utan att minska tillväxttakten. En jämlik fördelning existerade samtidigt med åtta procents produktivitetsökning i industrin.” Detta, sade Samuelson, är det effektiva svaret på Hayek och andra marknadsprofeter. Det känns i sammanhanget också uppfriskande att ta del av den vädjan John Kenneth Galbraith, en ekonom som vi ofta har sett i TV, nyligen riktade till studenterna vid Berkeleyuniversitetet om en förnyelse av det som förr i världen kallades den sociala etiken, helt enkelt en god gemenskapskänsla. Man måste kunna engagera sig i det som man måste göra tillsammans med andra och känna stolthet över vad man uppnår den vägen. Galbraith varnar för tendensen att fira, ja, förhärliga egoismen. Somliga tycks tro att en människas enda förpliktelse gäller hans eller hennes egen inkomst, egen förnöjelse. Frihet blir lika med friheten att få pengar med minsta möjliga ansträngning och att ge ut dem med minsta möjliga bidrag för gemensamma ändamål. Så definierad är friheten en fråga om egoism. Man behöver inte bry sig om gemensamma handlingar som ökar någon annans frihet. Enligt denna egoismens jag-etik innebär avdrag från privata inkomster till förmån för skola, sjukhus, lekplatser, bibliotek och stöd till de handikappade eller de fattiga en förlust av friheten. Det finns ingen kompensation i den ökade friheten för dem som behöver dessa tjänster. Ju färre tjänster desto större frihet. Egentligen är detta, säger Galbraith, inget annat än ett kamouflage för de rikas revolt mot de fattiga. Dessa frihetens profeter framställer sig som frihetens anhängare och statens fiender. Men alla skall vara på det klara med att deras kampanj riktar sig mot de sämre ställda av våra medborgare. Därför måste vi med stolthet försvara det som skapats gemensamt. Vi skall avvärja de attacker som riktar sig mot vår medkänsla, attacker som är en revolt mot de fattiga. Det vi måste lära oss är helt enkelt detta: Det gäller att föra en konsekvent politik till värn för rättvisa och solidaritet. Det gäller att aldrig falla undan för de reaktionära slagorden. Jag är övertygad om att det här landet med en fast men ändå resonlig politik skulle kunna slå in på en väg som kunde föra oss ur krisen och tillbaka till det folkhemsbygge som under 1980-talet är så nödvändigt för kampen mot utslagningen, för bättre villkor för barnen, för en fördjupad miljöpolitik, för en vidgad gemenskap och samhörighet mellan människor. Vad är det som behövs? Det behövs människor som är beredda till uppoffring. Jag är övertygad om att människorna har den beredskapen, om bara uppoffringarna fördelas rättvist och sätts in i en konstruktiv politik. Det behövs hårt arbete. Jag är övertygad om att det finns många som skulle vara beredda att ta i litet extra, om de därmed kunde känna sig delaktiga i ett viktigt och konstruktivt samhällsbygge. Det behövs ett ökat byggande för framtiden. Vi vet redan att löntagarna har förklarat sig intresserade av att på rimliga villkor avsätta medel till detta framtidsbygge. Det förstockade motståndet mot löntagarfonder ter sig mot den bakgrunden obegripligt. Det behövs ett ökat engagemang och en ökad delaktighet i gemensamma angelägenheter. Jag är säker på att den vidgning av demokratin som detta innebär skulle frigöra idéer och energi samtidigt som det skulle öka känslan av ansvar även för det som vi äger och utnyttjar gemensamt. Det behövs till slut en politisk ledning för landet som resonerar och inte dikterar, som beskriver verkligheten och inte beslöjar den, som agerar med auktoritet och inte med obeslutsamt vankelmod, som främst stödjer de svaga och inte de starka och som grundar politiken på en hållfast ideologi. Vi har inte en sådan regering. Jag tror däremot att socialdemokratin skulle kunna bilda en sådan regering. Jag säger detta utan åthävor och med ett stort mått av ödmjukhet, ty landets problem är stora och svåra att bemästra, och vi är ju inte felfria. Men idéerna om gemenskap och solidaritet står i samklang med framtidens krav. Vår folkliga förankring förblir stark, och socialdemokratins tradition av praktiskt samhällsbygge med förmåga att samla nationens krafter till breda lösningar kommer att behövas för att vi skall kunna skapa ett hoppfullare och tryggare samhälle för alla medborgare i vårt land.